Herr talman! Ett mycket viktigt inslag i den socialdemokratiska politiken utgör arbetsmarknadspolitiken. Regeringens proposition, som vi har att behandla i dag, ger uttryck för detta. Vad kammaren sedan tar ställning till får bli avgörande för resultatet. Det program som regeringen har föreslagit i propositionen är mycket ambitiöst. Fler människor får därmed arbete, människor som annars skulle kastas ut i öppen arbetslöshet. Programmet är som sagt mycket ambitiöst, åtminstone om man betraktar det i förhållande till den politik som förts under de gångna åren. Som situationen f. n. är, är det oerhört viktigt att vi verkligen ser till att arbetsmarknadspolitiken upprätthålls. Om vi inte gör det, får vi en öppen arbetslöshet med alla de sociala problem och andra konsekvenser som det för med sig för den enskilda människan. Jag kan tala om för kammaren att jag på nära håll har erfarit det, inte minst i samband med nedläggningen av Sölvesborgs Varv — en nedläggning som f. ö. föranleddes av ett beslut som fattades i denna kammare med en rösts övervikt. Moderaterna i utskottet har avvisat de reservationer och förslag som innebär att ytterligare medel skall avsättas till sysselsättningsskapande åtgärder, framför allt till beredskapsarbeten. De argument som man tar till är i första hand att det är fråga om föråldrade metoder och att det är ett självändamål. Man anser tydligen att människorna i stället för att få ett AMS-jobb skall gå arbetslösa. Låt mig ytterligare en gång konstatera att det sämsta som kan hända en människa som vill och kan ta ett arbete är att inte få något, att behöva gå arbetslös och känna sig onyttig. I en av moderaternas reservationer vill man vidare ställa arbetsmarknadspoltiken mot en uppbyggnad av vårt näringsliv. Men jag menar att det är fel. Man kan inte ställa arbetsmarknadspolitiken mot något annat. Om man för ett sådant resonemang, måste man ju acceptera vilka arbetslöshetstal som helst. Herr talman! Med vad jag här kort har anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 behandlas en rad åtgärder som syftar till att främja sysselsättningen. Det gäller bl.a. en ökad kapacitet inom arbetsmarknadsutbildningen, ökad satsning på beredskapsarbeten och ytterligare medel till ungdomsplatser. Med stor förvåning ser jag att moderaterna yrkat avslag på samtliga punkter i betänkandet. I nuvarande läge, när det är svårt att skapa alternativ som snabbt kan få genomslag på arbetsmarknaden, är det nödvändigt att öka de arbetsmark Nr 54 nadspolitiska insatserna och att så långt som det är möjligt utnyttja medlen för att begränsa arbetslösheten. Moderaterna säger nej till de medel som föreslås för arbetsmarknadspolitiska insatser. Men med en socialdemokratisk regering kan inte moderaternas förslag gå igenom, vilket kan noteras med tillfredsställelse. I sex år har moderaterna haft ett avgörande inflytande på politiken. Det senaste året har arbetslösheten nått de siffror som noterades på 1930-talet. I oktober månad var 127 000 människor arbetslösa, varav 10 589 i Norrbotten. De värst drabbade grupperna är ungdomarna och kvinnorna. 33 90 av de arbetslösa i Norrbotten är ungdomar. En arbetsgrupp inom socialdemokratiska partiet lade i våras fram ett förslag till en utvecklingsplan för Norrbotten. Planen innehåller fem steg och har som mål att stärka den industriella basen och därmed varaktigt häva sysselsättningskrisen i Norrbotten. Läget för Norrbottens del är i dag ytterst ansträngt. Det är därför nödvändigt att utvecklingsplanens samtliga steg omsätts i praktisk politisk handling. Även med en så kraftig skärpning av de näringsoch sysselsättningspolitiska insatserna i Norrbotten som föreslås i planen uppnås fullt utslag på länets arbetsmarknad först efter viss tid. Fram till dess kvarstår behovet av omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det femte steget i utvecklingsplanen tar upp de arbetsmarknadspolitiska insatserna och har redan påbörjats. Behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser är ett resultat av borgarnas regeringspolitik. Vi har fått ett sjukt samhälle, och i dag vill inte ens moderaterna vara med och lindra symptomen. En förtvivlad mamma kommer och vill ha råd om vad hon skall göra när hennes 18-åriga dotter, som inte fått något arbete, bara sitter och gråter. Vi som gång på gång möter förtvivlade människor tycker att det är riktigt att man hindrar ökningen av arbetslösheten, som så hårt drabbar många. Det verkar som om moderaterna är fjärran från den arbetslöses vardag, när de kan yrka avslag på insatser för att lindra den mest akuta krisen. Hade moderaterna fått fortsätta att driva den borgerliga regeringspolitiken skulle vi haft en ännu större arbetslöshet. Och med arbetslöshet följer ökad otrygghet och ökade motsättningar i samhället. De som i dag säger nej till arbetsmarknadspolitiska insatser tar på sig ett stort ansvar.

Fru talman! I proposition 50, bil. 2, har regeringen begärt att få ett bemyndigande att under 1982/83, om arbetsmarknadsläget så kräver, besluta om utgifter till ett sammanlagt belopp av 3,5 miljarder. Detta innebär, som Tage Adolfsson mycket riktigt har uppfattat, en ökning av finansfullmakten från nuvarande 2,5 till 3,5 miljarder. I propositionen redovisas också hur finansfullmakten hittills använts under det löpande budgetåret. Det visar sig man att av de 2,5 miljarder som finns anvisade redan nu förbrukat över 2,3 miljarder. Det är alltså bara ca 170 miljoner kvar av den löpande finansfullmakten att disponera under det här budgetåret. Mot denna bakgrund framstår det som uppenbart att det är nödvändigt att riksdagen ger ytterligare medel till regeringens förfogande via finansfullmakten. Det är utan tvivel så, som regeringen framhållit i propositionen och som framgått av denna arbetsmarknadspolitiska debatt tidigare i dag, att arbetsmarknadsläget nu under resten av budgetåret kan bli så besvärligt att det blir nödvändigt med kraftfulla insatser utöver dem som redan gjorts. Det första som den socialdemokratiska regeringen fick göra när den tillträdde i höst var att kraftigt öka på bidragen till arbetsmarknadsverket för att förhindra en drastisk ökning av arbetslösheten i vinter. De här insatserna, det vill jag påpeka, borde den förra regeringen ha gjort redan i våras för att ha någon chans att få bukt med svårigheterna under den kommande vintern. Det har den inte gjort trots påtryckningar från AMS, vårt parti och Landsorganisationen. De otillräckliga satsningar som gjordes under våren gör det ännu mera angeläget att nu ge regeringen tillräckliga resurser, så att den kan sätta in sysselsättningsskapande åtgärder som kan bli nödvändiga under resten av budgetåret. Finansutskottets majoritet tillstyrker alltså regeringens förslag, att höja finansfullmakten från 2,5 till 3,5 miljarder. Mot detta beslut har moderaterna reserverat sig. Vi har nu hört Tage Adolfsson argumentera för sin reservation och moderaternas ställningstagande. När han poängterar svårigheterna på arbetsmarknaden och svårigheter för ungdomen att få arbete, borde hans konklusion egentligen ha varit att yrka bifall till regeringsförslaget. Kanske 56 han t.o.m. borde ha ökat på litet grand. Man säger i den moderata reservationen att AMS verksamhet skulle motverka syftet att återskapa arbetstillfällen. Det är endast, säger man, genom en s.k. marknadsliberal inriktning av den ekonomiska politiken som företagen har möjlighet att behålla och nyanställa arbetskraft. Fru talman! Man får väl beteckna denna reservation som en okynnesreservation från moderaternas sida — en demonstrationsreservation, skulle jag vilja säga. Den moderata argumentationen är inte särskilt bärande. Jag har mycket svårt att förstå den argumentationen från moderaternas sida. I en situation då vi har en alltför hög arbetslöshet, då industrin och företagen inte efterfrågar eller anställer arbetskraft, kan man väl inte betrakta AMS som en konkurrent till företagen om arbetskraft. Något sådant skymtar i det moderata resonemanget i reservationen. Man talar om ett föråldrat system, där vi sitter fast. Jag känner igen sådana argument från debatten tidigare här i dag. Jag skulle vilja fråga Tage Adolfsson: Skall vi tolka detta så att moderaterna menar att vi skall avskaffa arbetsmarknadsverket helt och hållet, om detta nu är till så stort hinder för marknadskrafterna att klara problemen som moderaterna tydligen blint tror? Vi har tidigare höjt finansfullmakten. Senast skedde det budgetåret 1979/80. Då höjdes den från 2 miljarder till 2,5 miljarder. På den tiden hade vi en borgerlig regering, och då hördes inga protester mot höjningen från moderaterna. Men det är väl i denna fråga som i så många andra frågor när det gäller den moderata politiken: Man för en politik i regeringsställning, en annan i opposition och i valrörelserna. Det gäller ju t.ex. i fråga om moderaternas många skattesänkningslöften.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

Fru talman! Vi har hört den här visan i flera dagar nu, så vi vet på vilket sätt moderaterna tror sig kunna lösa arbetsmarknadsproblemen. Dess bättre är moderaterna fortfarande ganska ensamma i riksdagen om att driva den tesen. Och jag hoppas att ni i fortsättningen också kommer att vara ensamma i dessa strävanden. Tage Adolfsson säger att det kan vara en målsättning för alla att avskaffa AMS. Vi kanii varje fall inte göra det i dagens situation, när vi har uppenbara svårigheter att sysselsätta framför allt ungdomen. Och jag upprepar: Den argumentation som Tage Adolfsson hade i sitt första inlägg var egentligen en argumentation för att samhället skulle göra större satsningar för att lösa problemen. Jag frågar fortfarande: Varför är det nu plötsligt omöjligt att höja finansfullmakten med den miljard som behövs på grund av den situation som vii varje fall kortsiktigt har på arbetsmarknaden, när det gick bra att höja den med en halv miljard i ett läge då situationen på arbetsmarknaden faktiskt var bättre än den är i dag? Då hörde vi som sagt inga protester från moderaterna. Då var de med om att höja finansfullmakten från 2 miljarder till 2,5 miljarder. Det går inte ihop, Tage Adolfsson. Jag vidhåller mitt yrkande, fru talman.

Fru talman! Jag kan hålla med om att det bör gå att effektivisera och förbättra verksamheten inom AMS. Det är jag inte främmande för: Men så länge moderaterna inte har något annat medel att sätta in i denna situation än att bara lita till att marknadskrafterna skall lösa problemen utan ätt vi behöver ha AMS, som kan gå in och hjälpa till, menar jag att Tage Adolfsson och moderaterna står tomhänta. Ni får lov att peka på någonting som kan sättas i stället. Detta är samma debatt som vi har fört hela tiden i dag. Jag skall inte upprepa den. Moderaterna står dess bättre fortfarande ensamma i sin tro på att enbart marknadskrifterna skall kunna lösa sysselsättningsproblemen, men det gör de inte.

Fru talman! Jag antar att Tage Adolfsson och jag inte kommer överens. Men när har jag eller vi socialdemokrater sagt att vi inte skall ha lönsamma företag i Sverige? Peka på något enda tillfälle, när ett sådant yttrande har fällts. Det har i varje fall inte fällts av mig. Vi torde vara helt överens om att basen för sysselsättningen naturligtvis är ett näringsliv som fungerar och att vi har företag som kan skapa jobb. Men i den mån som denna funktion inte räcker till har det genom åren visat sig att AMS beredskapsarbeten kan hålla folk i gång under lågkonjunkturer och besvärligheter till dess att arbetsmarknaden på nytt börjar fungera på ett normalt sätt. Jag tror ändå inte att Tage Adolfsson på allvar menar att man kan helt göra sig av med de resurser som AMS ändå innebär, förrän man har skaffat något annat som verkligen kan lösa dessa problem. Jag upprepar: Tage Adolfsson och moderaterna har i detta fall inte presenterat ett sådant alternativ.

Fru talman! Vi är i den olyckliga situationen, Tage Adolfsson och jag, att det finns ingen tredje deltagare i den här debatten. Vi skulle i princip kunna hålla på hela dagen, men det tänker jag inte göra. Jag skall sluta med att återupprepa min fråga till Tage Adolfsson: Varför gick ni inte emot höjningen av finansfullmakten från 2 miljarder till 2,5 miljarder vid förra tillfället, när vi hade ett betydligt bättre arbetsmarknadsläge än vi har i dag?

Fru talman! Jag skall på vår sista arbetsdag före juluppehållet försöka fatta mig kort, även om det i och för sig finns mycket att säga om de satsningar som regeringen har gjort i proposition nr 50 inom utbildningsdepartementets område. Vi moderater i utbildningsutskottet har reserverat oss mot de satsningar som regeringen föreslår, trots att vi i och för sig inte har något emot att de redovisade byggnadsobjekten kommer till stånd. Vi anser dock att ärenden av större ekonomisk räckvidd bör beredas i vanlig ordning i det reguljära budgetarbetet. I samband därmed kan då avvägningar göras gentemot andra angelägna områden. Detta är enligt vår uppfattning nödvändigt i det rådande statsfinansiella läget. Regeringen har i det här fallet lyft fram ärenden några månader i tiden för att kunna visa på handlingskraft. Må så vara. Men tidigareläggningen blir i jämförelse med det ordinarie budgetarbetet så liten att den är av mindre betydelse även på sysselsättningsområdet och motiverar enligt vår uppfattning inte avsteget från det nödvändiga övergripande budgetarbete som är alldeles speciellt nödvändigt i det rådande ekonomiska läget. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 2 till utbildningsutskottets betänkande nr 12.

Fru talman!

Vi vet att på detta område finns möjligheten att ordna denna utbildning, men vi vet också att det för en hantverksmästare blir ganska mycket kringkostnader, vilket gör att många drar sig. Vi vet också att det inom detta område finns möjlighet för ungdomarna att efter utbildningen också få ett arbete.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

Fru talman! I det arbetsmarknadsläge vi nu har är det angeläget att alla till buds stående medel sätts in för att framför allt underlätta för de ungdomar som skall slussas ut på arbetsmarknaden. En lång rad åtgärder har vidtagits av mittenregeringen på både utbildningsoch arbetsmarknadsområdena. De åtgärder som nu föreslås i proposition 50 om utökad intagning till gymnasieskolan och ökad yrkesutbildning på icke gymnasieorter ansluter väl till de åtgärder som de borgerliga regeringarna tidigare vidtagit. Vi stöder också förslaget om det ökade stimulansbidraget. Stimulansbidraget skall dock inte kunna användas till inrättande av lärlingsplatser. Vi i folkpartiet tycker det är fel att göra detta undantag och stöder därför centerns förslag att det skall få användas även till lärlingsplatser. Inledningsvis sade jag att alla till buds stående medel bör användas till ungdomsinsatser. Folkpartiet har därför lagt fram förslag om att ytterligare öka lärlingsutbildningen med hjälp av arbetsmarknadsmedel. Den gymnasiala lärlingsutbildningen kan tillgodose utbildningsbehov för verksamhetsområden där rekryteringsbehoven är relativt låga. Den ger också möjlighet till individuell utformning och geografisk spridning. Avolika skäl har det varit svårt att öka antalet lärlingsplatser. Ett är att det föreligger ett anställningsförhållande för lärlingen med rätt till minimilön. Många av de hantverkare som skulle kunna vara aktuella som handledare har emellertid enpersonsföretag eller endast en anställd. Av ekonomiska skäl har de då inte möjlighet att ta emot en lärling, även om de skulle kunna ge av sin yrkesskicklighet och sin tid. Fru talman! Om man menar allvar med ungdomssatsningarna, får man inte låta detta förslag vara oprövat. Jag yrkar därför bifall till centerns, folkpartiets och moderaternas reservation i utbildningsutskottets betänkande 1982 83:13.

Fru talman! Egentligen skulle man behöva anslå ganska mycket tid till den debatt som vi borde föra kring dessa frågor. Jag skall emellertid inte göra det, utan i stället korta mitt anförande. Vi får återkomma till diskussionen om lärlingsutbildningen senare under detta budgetår, nämligen efter årsskiftet, när vi får den nya budgetpropositionen. Jag skall bara beröra de två reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Reservation 1 gäller förslaget om en höjning av stimulansbidraget till kommuner. Jag måste först markera att reservanterna inte har uppmärksammat den enighet som rådde när vi införde stimulansbidraget. Avsikten med detta bidrag var att få kommunerna att ordna reguljära utbildningar inom såväl den stora som den lilla ramen inom gymnasieskolan. Det har senare visat sig att kommunerna har klarat denna uppgift relativt skapligt, medan de nu har vissa svårigheter av ekonomiska skäl. Det är därför vi nu föreslår en höjning, för att möjliggöra för kommunerna att hyra lokaler och skaffa undervisningsmaterial — just det som de har påpekat att de har svårigheter med. Utskottsmajoriteten anser att det är angeläget att stödja detta. Därför skall man inte föra in lärlingsutbildningen i det här sammanhanget. Utskottet har tidigare enhälligt avstyrkt motioner angående ändrade regler för lärlingsutbildningen. Vi vet också att det pågår en försöksverksamhet. Den skall utvärderas, och förslag om de ändringar som det kan finnas anledning att göra kommer att läggas fram för riksdagen. Rent principiellt har avsikten med stimulansbidraget icke varit att det skulle utgå som lönebidrag till arbetsgivarna. Därför anser jag att riksdagen inte skall bifalla reservation 1. I reservation 2 vill moderaterna att man inte nu skall påbörja arbetet för att tidigarelägga byggnation inom områdena högskola och forskning. Vi anser att en sådan tidigareläggning är angelägen, och det ingår i paketet av ekonomisk-politiska åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Dessutom skapar denna åtgärd — och det är minst lika viktigt — förutsättningar för en bättre utbildning för de studerande. Det finns alltså möjligheter att tidigarelägga viss byggnation. Det skapar arbetsobjekt och ger en bättre utbildning. Detsamma gäller frågan om bidraget till undervisningsmaterial. Därför yrkar jag avslag även på reservation 2. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till samtliga moderata reservationer i trafikutskottets betänkande nr 6. Vi har från moderat sida inte tagit ställning till de olika investeringsobjekten vart för sig. Det är mycket möjligt att flera av dem, kanske alla, i och för sig är vällovliga och välbehövliga, men de har utvalts enbart ur sysselsättningsmässiga aspekter, och sådana kan inte ensamma vara avgörande för investeringar inom kommunikationsområdet. Stor vikt måste naturligtvis också fästas vid värdet av investeringarna av trafiksäkerhetsmässiga, miljömässiga och avkastningsmässiga skäl. Så har uppenbarligen icke skett. Våra avslagsyrkanden bygger på vår vägran att godta investeringsobjekt som plockats fram utifrån en ekonomisk politik, som vi inte kan godta, och som finansieras på ett sätt som vi finner förkastligt. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna nr 1, 4, 7, 8, 10, 12 och 14. För att spara tid kommer vi moderater att gå till slutlig rösträkning endast för vår reservation nr 1. Utgången härav får gälla för våra övriga reservationer. Utsättes vi trots denna förklaring för kontrapropositionsförfaranden, deltar vi i dessa men avstår från rösträkning i därpå följande huvudvoteringar.

Fru talman! De förslag från de olika fackdepartementen om ekonomiskpolitiska åtgärder som riksdagen har att ta ställning till har ett drag gemensamt, nämligen att äskandena spänner över flera budgetår. Det är något nytt att generellt använda den tekniken på det här sättet. Vi har från centerns sida ansett att det är rimligt att man följer den regel som normalt gäller, att de pengar som äskas avser det budgetår som de anvisats för och inte en längre tidsperiod. Över större delen av det här området har vi gått med på det som gäller budgetåret 1982/83. Vi skulle naturligtvis kunna ha en stor debatt om dessa frågor, men det 63 finns anledning att återkomma efter det att budgetpropositionen har lagts fram i januari. Man kan emellertid göra en del randanmärkningar, och jag vill ta upp några. Regeringen säger på något ställe att vägunderhållet är eftersatt och att det kräver en rejäl satsning — visserligen från arbetsmarknadssynpunkt, men ändå. Så anvisar man 100 milj.kr. till detta ändamål. Jag vill göra den kommentaren att det för det första kan diskuteras, minst sagt, huruvida vägunderhållet är eftersatt eller inte. Vi kommer kanske inte fram till något definitivt svar på den frågan i dag, men det är nog rätt svårt att ledai bevis att underhållet är eftersatt. För det andra finner man, om man tar i beaktande den devalvering som var det första regeringen gjorde när den tillträdde i oktober och räknar ut vad den betyder för anslaget till vägväsendet, att de 100 milj.kr. som nu spenderas till vägunderhåll egentligen inte fullt ut täcker den penningvärdeförsämring som devalveringen i hela dess vidd innebar. Vi tycker från vårt håll att det finns skäl att åtminstone vidmakthålla det realvärde som fanns tidigare. Vi har gått med på de 100 miljonerna. Jag bestrider alltså att det är något nettotillskott. Det är bara att täppa igen det tomrum som uppstod efter den socialdemokratiska regeringens devalvering. Vi har också en annan fördelning av beloppet. Regeringen föreslår 75 milj.kr. till statliga vägar och 25 milj.kr. till statskommunala och lämnar helt och hållet det enskilda vägnätet därhän. Vi har alltså gjort en annan fördelning. Vi håller med om att det kan vara rimligt att de statliga vägarna får lejonparten, dvs. 75 milj.kr.

Från regeringens sida har man alltså inte brytt sig om att yrka på någonting extra till detta. Jag vill också i det här sammanhanget säga att jag ställer stora förväntningar på budgetpropositionen när den kommer. I de vägdiskussioner och de debatter vi har haft i kammaren under senare år —i varje fall under det senaste året, när jag har haft anledning att i detalj följa dem — har det riktats hård kritik från socialdemokratisk sida mot att vi har satsat för litet på vägväsendet. Jag förväntar mig alltså ett ordentligt och rejält påslag när det gäller budgetpropositionen. Jag vill gärna anmäla detta redan nu, men naturligtvis får jag lugna mig och försöka stilla min nyfikenhet intill dess att propositionen läggs fram den 10 januari. Alllogik kräver ju att det blir rejäla lyft, som i någon mån svarar upp mot den kritik som tidigare riktats av den dåvarande oppositionen, de nuvarande regeringsinnehavarna, på den här punkten. En enda liten sak till, fru talman. I fråga om kollektivtrafikberedningen föreslås i propositionen att man skall ge ett anslag på 40 milj.kr. Vi har stannat på 10 milj.kr., av den enkla anledningen att vi är osäkra på kollektivtrafikberedningens framtid. Vi hade anledning att i den budgetproposition som nu gäller göra en liten randanmärkning på den här punkten. De uppgifter som kollektivtrafikberedningen i dag har, att lägga ut projekt för att försöka lösa en del frågor som har med kollektivtrafik att göra, kan måhända i framtiden läggas till redan befintliga organ. Risken är nämligen att vi bygger upp en ny organisation och ett nytt organ, och det finns det ingen anledning att göra. Det är därför som vi vill gå litet sakta fram och gör den markeringen redan nu. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer vid detta betänkande där mitt namn förekommer.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3, 6, 9, 11, 13 och 16 i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Beträffande särskilda väginvesteringar finns i propositionen bl.a. förslag om särskilda medel för förbättring av E 6:an genom Halland. I motionen 1982 83:72 framgår tydligt att det finns regionala önskemål om att vägsträckan byggs som motorväg. Eftersom utskottet dessutom har erfarit att länsstyrelsen i Halland delar motionärernas uppfattning, finns det all anledning för riksdagen att yrka bifall till reservation 3 och därmed avslag på utskottsmajoritetens hemställan. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Beträffande åtgärder mot eftersatt vägunderhåll har jag i reservation 6 föreslagit bifall till folkpartiets partimotion 120. Vi anser att särskilda anslag för vägunderhåll nu inte bör inrättas utan att regeringen i stället bör återkomma med en medelsframställning i kommande budgetproposition under vägverkets ordinarie driftsanslag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6. I proposition 1982/83:50 har regeringen föreslagit att särskilda medel anvisas för dels luftfarten, dels postväsendet, dels teleanläggningar. Folkpartiet och centern har i sina resp. partimotioner biträtt förslagen. Men vi finner ingen anledning att anvisa mer medel än vad som erfordras i tilläggsanslag under innevarande budgetår. Jag yrkar bifall till reservationerna 9, 11 och 13 samt avslag på utskottsmajoritetens hemställan i motsvarande delar. Enligt propositionen är nuvarande statliga insatser för att främja en ökad kollektivtrafik inte tillräckliga, varför regeringen föreslår ett reservationsanslag på 40 miljoner, avsett för åtgärder för att främja investeringar och utvecklingsarbete i kollektivtrafiken. Mycket av det som sägs i propositionen om behovet av en utvecklad kollektivtrafik, bidrag till forskning och utveckling samt bidrag till praktiskt inriktade demonstrationsförsök är helt invändningsfritt. Däremot saknas helt uppgifter om hur de föreslagna medlen skall användas, dvs. det saknas ett program för den verksamhet som skall bedrivas med hjälp av de 40 miljonerna. riksdagen, har bl.a. bristen på målinriktning beträffande forskningen inom transportområdet påtalats. Dåvarande kommunikationsministern aviserade också i budgetpropositionen 1982 att han ämnade återkomma med en närmare utformning av ett program för forskningsoch utvecklingsarbetet inom transportområdet. Det är angeläget att så sker — det gäller även den nuvarande kommunikationsministern.

Fru talman! De senaste dagarnas riksdagsdebatter har huvudsakligen handlat om den offensiva ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen nu startat för att vända den ekonomiska utvecklingen i vårt land. En väsentlig del av denna politik syftar till att få till stånd en ökning av investeringsverksamheten och därmed till att samhällets resurser utnyttjas fullt ut. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för näringslivets konkurrenskraft. Investeringar på kommunikationsområdet bidrar därmed direkt till att förbättra landets ekonomi. En bättre vägstandard och en ökad kapacitet vid statens järnvägar sänker företagens kostnader. Utbyggda teleoch datakommunikationer ger alla företag möjligheter att utnyttja avancerad teknik och skapar därmed möjligheter för ett livskraftigt näringsliv i landets olika delar. Det är mot den bakgrunden som man skall se de förslag inom kommunikationsdepartementets område som presenterats i proposition 50 och som nu behandlas i trafikutskottets betänkande 1982/83:6. Den totala investeringsvolym som regeringen här har föreslagit uppgår till 1 miljard. Till denna summa skall läggas åtskilliga hundratal miljoner som faller inom arbetsmarknadsdepartementets anslagsram — vilket vi tidigare diskuterat — och som också kommer kommunikationssektorn och då framför allt vägväsendet till del. Fru talman! Med hänsyn till det pressade tidsläge som kammaren arbetar i skall jag inskränka mitt anförande högst väsentligt — även om det kanske skulle vara värdefullt att närmare utveckla bakgrunden till denna omfattande investeringsverksamhet. Men med tanke på tidsramen skall jag som sagt avstå från detta. Låt mig bara avslutningsvis något kommentera de 16 reservationer som är fogade till betänkandet. Bakom de olika förslagen i propositionen står en majoritet av trafikutskottets ledamöter. Det enda parti som har ställt sig helt vid sidan om och avvisat samtliga förslag är moderata samlingspartiet. Partiet gör det mot bakgrund av sin syn på den ekonomiska politikens uppläggning och inriktning. När det gäller kommunikationssektorn är detta ytterst förvånande. Svenskt näringsliv, med industrin i spetsen, har ju välkomnat de framlagda förslagen, som man bedömt vara mycket värdefulla. Moderata samlingspartiet brukar vilja ge sken av näringsvänlighet, men moderaternas ställningstagande i trafikutskottet vederlägger detta. Jag beklagar att så är Nr 54 fallet. Fredagen den Centerpartiet har i princip ställt sig bakom de framlagda investeringsför — 17 december 1982 slagen, men reserverat sig mot att medel beviljas för projekten utöver vad som faller på innevarande budgetår. Genom detta sitt ställningstagande vill Vissa ekonomiskcentern uppenbarligen införa en ny princip. Vid tidigare tillfällen — även då politiska centern har suttit i regeringsställning — har regelmässigt hela beloppet för åtgärder m.m. investeringar som omspänner flera budgetår beviljats vid beslutstillfället. Orsaken till att vi gör på det sättet är att de berörda myndigheternas arbetsplanering underlättas och att man får ett ur ekonomisk synpunkt effektivare utnyttjande av de medel som beviljas. Att centern går emot en upprustning av Värmdövägen ser jag som en naturlig följd av centerpartiets negativism mot trafikförbättringar i storstadsområdena. Fru talman! Vid budgetbehandlingen i våras krävde vi socialdemokrater ytterligare medel för vägunderhåll. Centern, med dåvarande kommunikationsministern Claes Elmstedt i spetsen, argumenterade kraftigt mot. Det är därför bra att man nu svängt och ställer upp bakom vårt krav — även om man har marginella synpunkter på driftmedlens användande. Folkpartiet är som vanligt kluvet i sitt ställningstagande. Man är för ökade investeringar, men går emot ökade anslag för att motverka kapitalförstöring på våra vägar och säger nej till krafttag på kollektivtrafikens område. Däremot är man från folkpartiets sida beredd att satsa ytterligare 100 milj.kr. — vilket ett bifall till reservation 3 skulle innebära — till utbyggnad av motorvägar. Låt mig säga att jag har förståelse för att man kräver att den fortsatta utbyggnaden av E 6 genom Halland skall ske till motorvägsstandard. Men detta är inte en fråga för riksdagen. Vi har ett system — godkänt av regering och riksdag — för hur vägplanering och dimensionering av våra vägar skall ske. Hur skulle det se ut om vi här i riksdagen skulle ta ställning till om en enskild väg skall vara 7, 9 eller 13 meter bred, om det skall vara en grusväg eller en asfalterad väg? Det är icke frågor som skall handläggas i Sveriges riksdag. Vi har ett system för hur det skall gå till, och det är utifrån dessa principiella utgångspunkter som vi avstyrker de aktuella kraven. Det är dessutom förvånansvärt att folkpartiet i sin reservation inte säger, att när man kräver utbyggnad av E 6 till motorvägsstandard i Halland, har man aviserat att detta skall ske genom en annan form av finansiering. I klartext: Folkpartiet vill nu införa vägtullar för den återstående delen av E 6 genom Halland. Det är ytterligare ett skäl till att vi inte kan acceptera folkpartiets krav. Fru talman! Det skulle vara mycket mer att säga om detta. Men jag ber med dessa ord att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.
Fru talman! Redan i mitt korta inledningsanförande uttalade jag klart att vi inte hade detaljgranskat de olika investeringsobjekt som regeringen föreslår i 67 sin proposition. Jag sade också att vi mycket väl — om vi hade granskat förslagen var för sig — skulle ha kunnat finna dem vällovliga och lönsamma. Vi liksom andra trafikpolitiker i utskottet tror att investeringar på kommunikationsområdet är goda och lönsamma. Vi tror också — och det måste jag be Kurt Hugosson att notera — att om vi hade fått bestämma utformningen av den ekonomiska politiken i det här landet, då hade där skapats resurser av en helt annan storlek än den socialdemokraterna nu presterar. Dess värre är det inte heller resurser man har presterat, utan man lånar pengar som andra skall betala tillbaka så småningom. Vi tycker detta är en förkastlig metod, och vi kan inte säga ja till den. Därför har vi på varje punkt tagit avstånd från regeringens förslag.
Fru talman! Jag vill bara fästa uppmärksamheten på ett par frågor som Kurt Hugosson var inne på. Kurt Hugosson sade att vårt avslagsyrkande när det gäller anslaget till Värmdövägen är ett utslag av centerns storstadsfientlighet i trafikfrågor. Det är naturligtvis inte på det sättet. Vi har i vår reservation motiverat detta med att Stockholmsområdet har fått rätt mycket pengar till post, tele och järnvägar. Det är dessutom högt och tydligt utbasunerat att detta är ett arbetsmarknadspaket, och då skall det förhållandet i första hand styra beloppens placering. Det är skälet till att vi har sagt nej till förslaget om Värmdövägen, och ingenting annat. Jag kan försäkra Kurt Hugosson att om han reser runt i landet och ser hur vägväsendet är på sina håll, så skall han finna att det finns många andra ställen där pengar behövs till vägarna i stor utsträckning och där också arbetsmarknadssituationen är värre än i Stockholmsområdet. Den omfördelning av medlen som vi har föreslagit i reservationen kallar Kurt Hugosson för marginella ändringar. Det kan man naturligtvis göra, men det beror på vilken inställning man har till de olika delarna, t.ex. till det enskilda vägnätets betydelse. Det enskilda vägnätet omfattar åtskilliga tusen mil, och vi vet att det finns ett stort behov av både normalt underhåll och införande av nya vägar under de statsbidragsbestämmelser som gäller. Varje tiotal miljon som hamnar där är av utomordentligt stort värde. Det har jag också markerat under min tid som kommunikationsminister. Det gjordes attacker på det här anslaget i samband med budgetbehandlingen i våras i riksdagen, men vi lyckades avvärja en neddragning av det. Jag utgår ifrån att den kommande budgetpropositionen inte innebär nya attacker mot det enskilda vägnätet.
Fru talman! Jag vill mycket kortfattat konstatera att Rolf Clarkson genom sin replik har talat om för kammaren att han avser att rösta emot ett förslag som han sakligt anser vara välmotiverat. Det är beklagligt att Rolf Clarkson i dag inte får vara trafikpolitiker utan en representant för moderata samlingspartiet som i sitt ställningstagande tvingas ge avkall på sakligheten. Sedan vill jag återkomma till det Claes Elmstedt sade beträffande min slutsats att man från centern uppenbarligen är mindre intresserad för väginvesteringar i storstadsområdena. Den beror helt enkelt på att det fanns ett enda investeringsobjekt på Europavägnätet som gällde Stockholmsområdet, nämligen Värmdövägen, och det gick centern emot. Det finns både arbetsmarknadspolitiska skäl, trafiksäkerhetsmässiga skäl och trafikpolitiska skäl som talar för att detta utomordentligt angelägna vägobjekt snarast bör komma till stånd.
Fru talman! Jag vill efter detta utfall från Kurt Hugossons sida understryka nödvändigheten av att vi här i riksdagen, hur specialiserade vi än är, inte får bli fackidioter, utan måste se på ett mera övergripande sätt på problemen. Här gäller det inte frågan om saklighet vid bedömningen av trafiktekniska objekt, utan om politisk och ekonomisk moral. Det tycker jag att det vore trevligt om Kurt Hugosson kunde acceptera.
Fru talman! Om Kurt Hugosson lägger samman vad Stockholmsområdet har fått till arbeten inom luftfarten, järnvägen och posten och på telesidan, skall Kurt Hugosson göra upptäckten att Stockholmsområdet har fått en ganska rejäl tilldelning av pengar till arbetsmarknadsobjekt för att klara arbetslösheten. Stockholm har fått sin beskärda del av det samlade utbud som propositionen innehåller.

Fru talman! Jag skall kort beröra den del av det här betänkandet som handlar om E 6:ans utbyggnad genom Halland. Under rubriken Särskilda väginvesteringar anvisar regeringen nu medel för att sträckan Långås-Gunnestorp — ungefär Varberg-Falkenberg — skall kunna påbörjas. Det har vi som kommer från länet naturligtvis ingenting emot. Att vi ändå protesterar beror på att regeringen i kommentarer till propositionen förklarat att sträckan skall byggas som motortrafikled, inte som motorväg, vilket vi anser att både samhällsekonomin och trafiksäkerheten motiverar. Vi menar, Kurt Hugosson, att det är bättre att riksdagen uttalar sig om standarden än regeringen, som nu blir fallet, eftersom man är oense mellan länsstyrelsen och vägverket. Jag skall börja med att vidarebefordra en fråga från chefen för länstrafikgruppen i Halmstad. Han ställde den efter att i en PM först ha noterat de många nackdelar som är förknippade med just den vägstandard som benämns motortrafikled. Så här skriver alltså chefen för polisens länstrafikgrupp: ”Frågan om en framkomlig väg genom Halland har många år stötts och blötts av våra beslutsfattare och något annat alternativ än motorväg sammankopplad med motorvägen från L-län med befintlig motorväg i norra delen av länet finns inte. Frågan om motorväg faller varje gång på kostnadsskäl, men man kan fråga sig: ”Har vi råd att undvara motorväg genom Halland?” Bakgrunden till hans kommentar och fråga är naturligtvis dels hans egen erfarenhet från den motortrafikled vi har i länet, dels beräkningar som har gjorts beträffande olycksriskerna på en motortrafikled i jämförelse med en motorväg. Enligt en objektsanalys från vägverket är olycksökningen 35 96. På den här aktuella sträckan, som är ungefär 23 km, skulle det betyda ca 15 fler olyckor per år, vilket i sin tur innebär att även om man skulle se det här krasst samhällsekonomiskt, skulle man inom några få år, genom större trafiksäkerhet, ha tjänat in merkostnaden för motorväg. Det finns alltså, menar jag, hållbara motiv även med beaktande av vårt statsfinansiella läge. Och det är en merkostnad på 50 milj.kr. vi talar om, inte 100 miljoner. Ändå har jag inte nämnt det viktigaste skälet, nämligen det personliga lidande och de mänskliga tragedier som följer i trafikolyckornas spår. Vad är det då som gör att vi i Halland menar att den fortsatta utbyggnaden avE 6 absolut inte kan dröja? Varför påstår vi att den här väginvesteringen är viktigare än många andra angelägna byggen runt om i landet? Ja, nu är det ju inte bara en nästan helt enig opinion i länet som gör den här bedömningen. Regeringen säger i propositionen att en snar förbättring av E 6 genom Halland är nödvändig, och vägverkets nye chef har också påtalat att E 6, som den ser ut i dag, är ett mycket allvarligt problem. Också i folkpartiets program för offensiva investeringar har vi uppmärksammat att Europavägen genom Halland och Bohuslän snart måste förbättras. Det bör alltså numera vara helt klart att kraven på en utbyggnad av E 6 genom Halland inte är ett utslag av bypolitik. Vägsträckan är en mycket belastad trafikled med stor nationell och internationell betydelse. Den förbinder Norge och Sverige med den europeiska kontinenten. Så här långt kan det alltså tyckas att jag slår in öppna dörrar. Det här är fakta som knappast går att bestrida. Det man i flera motioner protesterar emot nu är att regeringen inte drar konsekvenserna av dessa fakta och klart uttalar att vägen måste få en standard som svarar mot den betydelse och den belastning Europaväg 6 har. Både folkpartiets partimotion, en fyrpartimotion undertecknad av länets samtliga riksdagsledamöter och en motion av folkpartister från de berörda länen på västkusten för fram samma krav: Den aktuella sträckan måste få motorvägsstandard! Jag har redan pekat på den klart lägre olycksrisken, som innebär att den ökade kostnaden för motorväg snabbt skulle betala sig. Här är slutligen ytterligare några skäl som talar för motorväg i stället för motortrafikled: Utöver den omfattande nyttotrafiken — antalet lastbilar är betydligt större på E 6:an än på riksgenomsnittet av våra vägar — har vi en mycket stor turisttrafik. Turistnäringen kommer med all säkerhet att ytterligare öka kraftigt, och vi vet att västkusten redan är ett mycket intressant turist Nr 54 mål. Fredagen den Antalet utländska förare är förhållandevis stort på den här vägsträckan. 17 december 1982 Både turister och nyttotrafikanter. Eftersom de oftast inte känner till trafikreglerna på motortrafikleder och är helt ovana vid den typen av väg innebär (der en SR olycksrisk. SG | É Politiska Det finns ytterligare ett antal skäl till att motortrafikleden är en dålig åtgärder m.m. lösning, skäl som har redovisats från så olika håll som polisen, Motormän nens riksförbund, läkare i länet, näringslivets organisationer och kommuner och landsting. Våra krav på att regeringen medverkar till att Europaväg 6 genom Halland får motorvägsstandard är alltså synnerligen väl underbyggda. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att jag har förståelse för att man framför de här kraven — att den fortsatta och nu tidigarelagda utbyggnaden av E 6 skall ske till motorvägsstandard. Men jag sade också att trafikutskottet har tagit ställning till den här frågan utifrån de principer som vi har att arbeta efter i den här riksdagen. Vi fattar inte beslut om huruvida en väg skall vara motorväg eller vanlig asfalterad väg, 9 meter bred eller 13 meter bred. Det har varit den principiella utgångspunkten för att avstyrka motionen. Låt mig, eftersom Christer Eirefelt uppehåller sig mycket vid denna fråga, ändå säga att vi har normer från vilka man utgår när man dimensionerar vägar. Och ser man på årsmedelsdygnstrafiken på E 6 finner man att den inte motiverar ett motorvägsbygge. Sedan förstår jag inte varför folkpartiets representant här inte har talat om att ni, om ni får ett motorvägsbygge, vill avgiftsbelägga den nya motorvägen — det framgår av motionen och det gjordes också ett uttalande om det i valrörelsen. Det är kanske ännu ett skäl till att ställa sig ytterst tveksam till folkpartiets krav. Fru talman! Jag tycker, avslutningsvis, att det är bättre att bygga vägar på längden än att bygga vägar på bredden.

Fru talman! Bara några ord om avgiftsfinansiering. Det är alldeles riktigt att folkpartiet har sagt att det här är en vägsträcka där man skulle kunna pröva en avgiftsfinansiering — i varje fall borde möjligheten kunna utredas, om det är den enda chansen att få detta vägbygge till stånd. Så viktigt tycker vi att det är att få en motorväg. Kurt Hugosson känner till att E 6:an har motorvägsstandard både norr och söder om den nu aktuella sträckan. Det måste innebära att man har gjort bedömningen att det är erforderligt med motorvägsstandard — och det är det definitivt. Man kan naturligtvis fråga sig varför just hallänningarna skulle betala vägavgift, men om de ställs inför valet att få en motortrafikled eller en 71 avgiftsfinansierad motorväg tror jag att de skulle välja en motorväg. Fördelen med att pröva en avgiftsfinansiering på den här vägsträckan är att man har den gamla E 6:an parallellt. De som inte vill utnyttja den nya motorvägen skulle alltså kunna köra på den gamla. Det är riktigt att det inte fattats något formellt beslut, men vägverket har sagt att det skall bli motortrafikled. Beskeden från regeringen till dem som redovisat länets synpunkter har tyvärr inte inneburit någon öppning. Därför vill vi ha ett uttalande från riksdagen i stället.
Fru talman! Bara ett beriktigande. Christer Eirefelt säger att det är motorväg på ömse sidor om den nu planerade vägsträckan på E 6. Det är icke riktigt.

Fru talman! Om den fortsatta utbyggnaden av E 6:an genom Halland, som diskuterats, har avlämnats en motion, 1982/83:72. Den är undertecknad av samtliga riksdagsledamöter från Hallands län representerande fyra partier. Den breda enighet mellan partierna som där återspeglas återfinns även hos länets olika myndigheter, länsstyrelsen, landsting, kommunförbund, länsavdelning och länsvägnämnd. Vi har under de senaste 10 åren uppmärksammat frågan om utbyggnaden av E 6:an och den standard E 6 skall ha. När det gäller det aktuella projektet har vägverket meddelat att man bör projektera för motortrafikled. Länsstyrelsen och de övriga länsorgan som jag här nämnt har sagt att man vill ha motorväg. Enligt det system som Kurt Hugosson har redogjort för kommer detta att betyda att det blir regeringen som får avgöra frågan och ta del av de olika uppfattningarna. En uppvaktning har redan skett, och det blir väl fler kontakter. Därför menar vi motionärer att det nu är en lämplig tidpunkt att framföra vår åsikt, innan regeringen har bestämt sig. Vi yrkar bifall till reservation 3 i utskottets betänkande, där motion 1982/83:72 tas upp.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande behandlas regeringens förslag om kolintroduktion, speciellt miljöaspekterna på denna. Frågan kommer att diskuteras även i nästa ärende, som gäller näringsutskottets bedömning av den, och därför skall jag fatta mig mycket kort. Centerpartiets och folkpartiets representanter i jordbruksutskottet har reserverat sig mot utskottsmajoriteten av den orsaken att vi tycker att det är felaktigt att i dag göra en kraftig kolintroduktion, när det finns tillgång till flis och andra produkter från skogen. I ökad utsträckning kommer det också att bli möjligt att utnyttja torv. Vi måste i första hand utnyttja de inhemska I råvarorna för att klara vår bytesbalans bättre. Men framför allt tycker vi reservanter att det är nödvändigt att innan man satsar på kol få fram bättre och riktigare krav på rening av rökgasutsläppen. Vi beklagar att det förslag som regeringen hade i våras blev nedröstat den gången, men vi ställer nu kravet att det skall införas regler för användningen innan man satsar på kolet. Kommunerna bör innan man bestämmer sig för en sådan här utveckling veta vilka bestämmelser som kommer att gälla. Jag yrkar bifall till den reservation som avgivits till jordbruksutskottets betänkande och hänvisar i övrigt till vad som kommer att sägas av Olof Johansson i den efterföljande debatten i nästa ärende.

Fru talman! Jag deltog i våras i kammardebatten om jordbruksutskottets betänkande nr 25, som byggde på den dåvarande mittenregeringens proposition 1981/82:151 om åtgärder mot försurningen. Då behandlades ett motionskrav från vpk som innebar att naturvårdsverkets miljökrav för kol skulle gälla utan inskränkning. I mittenregeringens proposition föreslogs riksdagen antaga kolriktlinjer som, enligt ett yttrande från näringsutskottet, var väsentligt mindre långtgående än riktlinjerna från statens naturvårdsverk. Både vpk:s motionskrav och propositionens förslag avslogs av riksdagen. Utskottet uttalade emellertid att de riktlinjer som övergångsvis skulle komma att gälla skulle, enligt vad utskottet hade inhämtat, komma att ligga nära dem som förordats av statens naturvårdsverk. Vpk:s motionskrav om naturvårdsverkets riktlinjer som minimum hade därmed delvis tillgodosetts. På denna grund röstade vi i voteringen med utskottet och inte med den Det är viktigt för oss att veta att vi då handlade rätt. Inget har väl, såvitt jag Fredagen den känner till, hänt som talar emot att vi handlade riktigt, men jag skulle gärna — 17 december 1982 vilja ställa ett par frågor till representanten för regeringspartiet Grethe Lundblad: 1. Stämmer riksdagsuttalandet från i våras att de kolriktlinjer som nu övergångsvis tillämpas ligger i närheten av dem som rekommenderats av naturvårdsverket? 2. Hur lång tid kan det komma att ta innan pågående utredning och forskning kring kolanvändningen blir slutförd, remissbehandling av förslag genomförd och förslag om varaktiga kolriktlinjer förelagda riksdagen?

Fru talman! Debatten om vilka miljökrav som skall ställas vid en ökad användning av kol som energikälla är egentligen en reminiscens från den försurningsdebatt vi hade i riksdagen våren 1982. Då vann ett socialdemokratiskt förslag som gick ut på att den skärpta praxis vid fastställande av utsläppsgränser som koncessionsnämnden har följt de senaste åren skall gälla t. v. Vi väntar på utredningar och forskningsresultat inom det närmaste året, och därför bör man avvakta dessa och inte nu fixera utsläppsnormer som sedan kan visa sig för högt tilltagna. Den borgerliga mittenregeringens förslag våren 1982 låg ju en bit över naturvårdsverkets förslag till utsläppsnormer, även om det innebar en sänkning i förhållande till tidigare regler. I den proposition som ligger till grund för jordbruksutskottets betänkande här säger energiministern i samråd med jordbruksministern att man vill återkomma när utredningsförslaget har remissbehandlats. Det meddelas också att vi snart får den fond som skall ge underlag för ekonomisk stimulans att få fram anordningar för att minska svavelutsläppen. Det framkommer också att man är beredd att i både skatteoch avgiftspolitiken på energiområdet söka bevaka miljöhänsynen. Det allra mest glädjande i dessa dagar är väl att vi på det internationella området snart kommer att få förbättringar. Nu har den 24:e staten ratificerat den europeiska överenskommelsen om begränsning av gränsöverskridande luftföroreningar. Denna konvention kan alltså snart träda i kraft.

Med hänsyn till vad som sagts av energiministern i samråd med jordbruksministern i propositionen, där man klart säger att man måste ta hänsyn till miljön och att detta kommer att få utslag i alla de stimulansåtgärder som vidtas från regeringens sida på energiområdet, tror jag man utan bävan kan anta utskottets förslag, och jag yrkar bifall till detta.
Jag vill bara understryka vikten av att det kommer nya och skärpta normer på detta område, så att man vet vad det är man skall satsa på innan man går för långt med kolintroduktionen. Jag vill också understryka det som Grethe Lundblad sade, att det på detta område händer saker på det internationella planet. Detta är ett resultat av det arbete förre jordbruksministern Anders Dahlgren utförde.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Olof Palme ansattes i valrörelsen i höstas om att socialdemokraterna avslagit mittenregeringens proposition om kolriktlinjer. Olof Palme svarade att socialdemokraterna avsåg att komma tillbaka med ett bättre förslag nästa år. Det skulle i så fall innebära 1983. Jag utgår ifrån — även om jag inte fick alldeles klart svar av Grethe Lundblad — för det första att förslaget blir bättre och för det andra att det kommer att framläggas så snart adekvat underlag föreligger.
Fru talman! Eftersom jordbruksministern inte är närvarande här kan Per Israelsson naturligtvis inte få något svar från regeringens sida. Men jag vet att man i all den diskussion som förts kring dessa frågor sagt att man absolut är inställd på att försöka få ned utsläppsnormerna, speciellt för de stora anläggningarna. Energiministerns inriktning på att öka bidraget till fjärrvärmeanläggningar kommer också att få till följd att de samlade utsläppen minskar — man begränsar då utsläppen till färre anläggningar, och det tror jag är en positiv sak.

Fru talman! För något mindre än två år sedan fattades beslut här i riksdagen om lämpliga riktvärden vid användning av koleldning. Det beslut som då fattades grundades på en överenskommelse mellan de tre borgerliga partier som då hade regeringsmakten. Då frågan senast behandlades här i riksdagen — under våren — åberopade vi detta riksdagens beslut, som då var ungefär ett år gammalt, och tyckte att det var skäl att inte så snabbt återkomma med förändrade riktvärden. Den uppfattningen har moderata samlingspartiet fortfarande. Med hänvisning till den forskning och det utredningsarbete som görs på området svarar vi tillsammans med socialdemokratiska partiet för majoritetsskrivningen i utskottet den här gången. Följaktligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Regeringen har utvalt energipolitiken till ett av de verksamhetsområden där man i särskilt hög grad vill visa framfötterna. Målmedvetenhet i arbetet skall det bli minsann. Regeringen går från ord till handling, hävdas det. Frågan är emellertid hur mycket denna målmedvetenhet och beslutskraft har att ge för att åstadkomma den förnuftiga omvandling av energisystemet som vårt samhälle är i behov av. Det är inte utan att man kan förnimma en mera ideologisk bockfot bakom regeringens energipolitiska deklarationer. Vårt lands energiproblem är att det i alltför hög grad är beroende av en enda energikälla, som dessutom med åren har blivit dyrare än vad vårt samhälle förmår att bära. Utmaningen gäller att steg för steg ta oss bort från oljeberoendet. Men oljeberoendet kan inte minskas hur som helst, om energipolitiken skall ge det nödvändiga bidraget till saneringen av vårt lands ekonomi. Oljan måste ersättas, inte bara av andra energikällor utan av andra energikällor som är billigare än oljan. Fru talman! Den vattenkraftsskatt som riksdagen i går fattade beslut om stämmer illa överens med en sådan ambition. Skatten försvårar ytterligare det utnyttjande av vattenkraften som en betydande majoritet i riksdagen — och särskilt socialdemokraterna — tidigare uttalat sig för. Oljeersättningen försvåras. Så går det, fru talman, när den politiska konsten får företräde. Då sätts de sakliga övervägandena på undantag. Åtgärder vidtas snabbt för att visa handlingskraft. Förslag svarvas ihop och genomförs utan att konsekvenserna först har analyserats. Ändringar genomförs i sista minuten i regeringskansliet och i riksdagen. Så får, fru talman, energipolitiken inte skötas. Vattenkraftsskatten förefaller dess värre vara en del av en mera allmän tendens hos regeringen att skjuta från höften för att upprätthålla bilden av kraftfullhet. Regeringen vill med en futtig halvsida som förklaring ha 700 milj.kr. för att sätta in i industrier som saluför energiteknik. En viktig grupp mottagare — antyds det i propositionen — är industrier som erbjuder utrustning färdig för kommersiellt bruk. Vad menar egentligen regeringen? Utan föregående utredning och utan redovisning av några skäl värda namnet föreslås ett stöd av en storleksordning som kan få avgörande effekter för balansen mellan olika statliga insatser på energiutvecklingsområdet. Hur stämmer dessa pengar t.ex. med de allmänna överväganden om utvecklingsstöd som tidigare förekommit i anslutning till oljeersättningsfonden? Och om frågan först och främst är att stödja industri som har kommersiellt gångbara produkter, varför skall skattebetalarna över statsbudgeten över huvud taget behöva avstå pengar som industrin lika gärna kan låna upp på kreditmarknaden? Och varför just 700 miljoner? Vore det inte kraftfullare att föreslå miljarden jämnt? Propositionen innehåller ju ingen motivering för någon speciell summa över huvud taget. Kanske är frågan öppen för förbehandling härifrån talarstolen. De 700 miljonerna förenar regeringen med en ny ordning för central upphandling av energianläggningar. Kommunerna är tydligen inte kapabla att rätt bedöma vilka anläggningar de bäst behöver. ”Målmedvetenhet” och att ”gå från ord till handling” är i socialdemokratisk tappning tydligen detsamma som att ta från de många beslutsfattarna inflytande och ansvar. Rodnar inte regeringen vid blotta tanken på att staten skulle utnämna sig själv till något slags superhejare i fråga om framtidsbedömningar i tekniskt eller ekonomiskt hänseende? Det är, fru talman, en dålig politik regeringen föreslår. Spåren av statlig hegemoni på energiområdet förskräcker. De plötsliga 200 miljoner som regeringen nu skall satsa på torv och de 300 miljoner som föreslås för att ytterligare stimulera fjärrvärmeutbyggnaden är samma andas barn som 700-miljonersanslaget. Det låter sig naturligtvis sägas att det alltid är bra att vi utvecklar vårt kunnande på torvområdet, liksom ingen rimligtvis kan ha något att invända mot en fortsatt fjärrvärmeutbyggnad. Men hur vet regeringen att mera statligt stöd står i överensstämmelse med det samhällsekonomiskt mest förnuftiga? Och varför just 200 resp. 300 miljoner? Inte heller på dessa punkter nedlåter sig propositionen till att lämna någon förklaring. Sanningen är, fru talman, att regeringen inte vet vilka effekter de nu föreslagna bidragen och lånen kommer att få. Såvitt man kan läsa sig till av regeringsförslagen har regeringen inte ens gjort några allvarligare försök att ta reda på det. Ytterst är de förslag som regeringen nu begär att riksdagen skall ställa sig bakom exempel på hur regeringsmakten förfaller. Innebörden är: Avstå från analyserna för snabbhetens skull — skattebetalarna står gärna till tjänst med de nödvändiga miljonerna! Vi moderater avvisar alla regeringens förslag på energiområdet, inte därför att vi motsätter oss energiinvesteringar i torv eller fjärrvärme utan därför att vi inte fått tillstymmelse till bevis för att de sammanlagt 1200 miljoner som regeringen i denna omgång är beredd att lägga på dessa områden är riktigt satsade pengar. Vi är för vår del övertygade om att det inte är mera utan mindre politik som behövs för att enskilda, företag och kommuner skall kunna fatta rationella beslut. Svensk energipolitik måste föras tillbaka till förnuftet och anpassas efter vad som är konkurrenskraftigt och tjänligt för den industriella utvecklingen. Ett är säkert, fru talman: den väg regeringen anvisar för att ta Sverige ur krisen är en återvändsgränd. Jag ber att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer till näringsutskottets betänkande.

Fru talman! Jag antar att kammaren ursäktar mig om jag talar något Fredagen den kortare tid än vad jag har anmält. 17 december 1982 Energipolitikens inriktning måste vara att skapa ett decentraliserat energisystem, baserat på utnyttjande av i huvudsak inhemska, förnybara energikällor samt hushållning med och effektiv användning av tillgängliga resurser. På det sättet vill centerpartiet främja kraven på t.ex. resurshushållning och en god miljö. Med denna inriktning främjar vi också högt ställda krav på säkerhet. Vi är övertygade om att denna inriktning av energipolitiken också innebär ökad sysselsättning, bl.a. genom bättre självförsörjning med energi. Utbyte av olja mot inhemska bränslen är här det tydligaste exemplet. Därmed stärks också den svenska ekonomin. En av de avgörande förklaringarna till att Sverige särskilt hårt har drabbats av den ekonomiska krisen i världen är att vi under hela efterkrigstiden tillåtit en låtgåpolitik med ohejdad import av olja. Ett sådant beroende tar det tid att frigöra sig från. Vi bör emellertid ha lärt läxan, och vi får inte göra om det misstaget. I de förslag som presenteras i proposition nr 50 finns flera markeringar angående en ny inriktning av energipolitiken. Av detta skäl har vi i centermotionen tagit upp just inriktningen av energipolitiken framöver, trots att denna fråga behandlades av riksdagen våren 1981. Man kan uttrycka det som den föregående talaren gjorde: Den ideologiska bockfoten tittar fram ibland. Det tar sig uttryck i att regeringen väljer centralistiska lösningar och att den främjar en kolintroduktion utan att först ange kraven ur miljösynpunkt. Det är naturligtvis oerhört viktigt vad som framöver kommer att ske på just denna punkt. Jag skall inte fördjupa mig i denna problematik, men jag kan framför mig se den möjligheten att man — om inte regeringen snart kommer med besked om den långsiktiga inriktningen på detta område — kommer att ”förhandla” om miljökraven. Det vore helt oacceptabelt. Det vore dessutom att undergräva mycket av den goodwill som Sverige skaffat sig internationellt när det gäller just långväga luftföroreningar och hur vi här hemma hanterar detta problem. Jag har i det internationella arbetet gång på gång haft anledning att notera den bevakning som alltid sker och som främst gäller den som ställer de högsta kraven. Jag utgår från att den föregående debattens meningsutbyte på denna punkt omgående leder till en konkret handling. Jag hoppas att vi, helst här i dag, kan få besked om när så kan ske. Det bästa sättet att hantera miljön är naturligtvis hushållning och åter hushållning. Det gäller på alla områden. Eftersom tiden är begränsad skall jag bara ta upp några saker, trots att det händer mycket på energiområdet som egentligen kräver en debatt. Vi kan naturligtvis återkomma till detta under nästa år, men jag vill nu notera att det finns påtagliga tecken på att man skjuter på ikraftträdandet av restriktionerna mot elvärme som tidigare har beslutats. Det snabba ersättandet av olja med elvärme i småhusbebyggelse är ett faktum. Det är just sådana exempel 79 som jag syftar på när jag talar om att vi har fått en ny inriktning av energipolitiken. Man drar sig bort från de flexibla lösningarna. Var man slutligen kommer att hamna när det gäller vattenkraften och utredningen om den får vi se längre fram. Jag skall inte ytterligare gå in på det. När det gäller mineralprogrammet har regeringen föreslagit att 300 milj.kr. skall anvisas för ett program för utökad prospektering m.m. Det som begärs är egentligen bara ett bemyndigande för regeringen att göra av med 300 milj.kr. Det är klart att det vore intressant för riksdagen att få veta vilka oförytterliga och djupa tankar som skall finnas med i detta program. Det är inget fel på idén som sådan, men den är dåligt utvecklad. Det vore bra om regeringen fick bereda frågan innan den kommer till riksdagen. Jag förstår att ni inte har haft särskilt mycket tid för denna uppgift. Därför menar vi att regeringen bör få denna chans till ytterligare beredning. För att starta arbetet bör 30 milj.kr. anvisas för ändamålet och ett program redovisas för riksdagen för ett mer långsiktigt ställningstagande. Jag har noterat att regeringen har varit mer än angelägen att belasta innevarande budgetår med så stora kostnader som möjligt. Jag antar att tanken är att man den vägen skall klä upp dessa ”lik i garderoberna” som man anser sig ha hittat. När socialdemokrater föreslår mineralprospektering vet man av erfarenhet att uranet finns med som ett viktigt underlag. Därför är det viktigt att också riksdagen uttalar sig mot uranprospektering i just detta politiska läge, med socialdemokrater i kanslihuset. Socialdemokratin som parti har aldrig tvekat i fråga om uranbrytning i Sverige, vare sig syftet har varit användning i det svenska kärnkraftsprogrammet eller export. I samband med folkomröstningen lämnade linje 2 uranet utanför, medan linje 3 självfallet ville stoppa all uranbrytning. Allting annat är dubbelmoral. Eller är det någon som fortfarande tror att det inte finns något samband mellan atomkraft och atomvapen? Uranet är förbindelselänken genom kärnbränslecykelns olika steg. För centern är det mot denna bakgrund självklart att säga nej till uranprospektering och uranbrytning. Det finns naturligtvis många ytterligare kommentarer att göra kring denna proposition, och det kommer också Ivar Franzén att återkomma till längre fram i debatten. Men låt mig säga att jag tycker att det man starkast bör kritisera är det illa underbyggda förslaget om vattenkraftsskatten, där småkraftverken var bortglömda, där energiintensiv verksamhet med egenförsörjning av kraft var bortglömd. Riksdagen rättar nu till den saken. Det gäller också den nya upphandlingsmyndigheten på energiområdet. Samtidigt som regeringen nyligen beslutade om energiverket skapas alltså en ny myndighet på detta område, i god efterföljd till den splittrade myndighetsstruktur på energiområdet som socialdemokraterna stod för under första hälften av 1970-talet. Jag skall med tanke på den begränsade tiden avsluta med att yrka bifall till centerreservationerna 2, 3, 4, 6, 9 och 14 i näringsutskottets betänkande 18.

Fru talman! Regeringens proposition 1982/83:50 presenterar några förslag till program på det energipolitiska området. Vi har från folkpartiets sida i motion 120 redovisat vår syn i fråga om energipolitiken. Vi anser att regeringsförslaget i vissa delar ligger i linje med folkpartiets energipolitik. Jag skall här kort kommentera de ståndpunkter som vi från vårt håll har intagit i samband med frågornas behandling i näringsutskottet. Först några ord om det mineralförsörjningsprogram som också ingår i detta betänkande. Jag vill först konstatera att tidigare socialdemokratiska regeringar under en lång följd av år har försummat insatser för prospektering i Sverige. De regeringar som folkpartiet har medverkat i har däremot satsat stora resurser på sådan verksamhet, och då inte minst i Norrland. Av särskild vikt är att hitta industrimineral, som på sikt kan vara en ersättning för malmen i nordligaste Sverige liksom i Bergslagen, En omfattande prospekteringsverksamhet sker redan i dag i detta syfte. Den extra prospekteringsinsats som regeringen föreslår ligger därför väl i linje med den politik som folkpartiet företräder på detta område. Det finns emellertid ingen anledning att nu anvisa medel för en femårsperiod. Eftersom en stor del av budgetåret har gått är det realistiskt att nu anvisa 30 milj.kr. för innevarande budgetår. Det framgår också av den reservation som vi har på den punkten. När det gäller fjärrvärme finns det flera motiv till att stimulera en fortsatt utbyggnad. Man utnyttjar ofta bränslena bättre. Det ger möjligheter :till elproduktion genom att mottrycket i fjärrvärmenäten utnyttjas. Möjligheterna att använda inhemska bränslen ökar, och man får icke minst en bättre miljö genom att luften blir bättre i tätorterna. Nu föreslår regeringen ett tioprocentigt investeringsbidrag till sådana utbyggnader av fjärrvärmenäten som beslutas under 1983. Det gäller alla delar av landet. Det finns alltid risk för att denna typ av statliga bidrag huvudsakligen används till investeringar som skulle ha kommit till stånd även utan stimulanser. Det är därför en brist att regeringen i propositionen inte utförligare underbygger påståendet att det föreslagna bidraget medför investeringar som ”eljest inte kommit till stånd”. Något bevis härför kommer inte fram i propositionen. Trots alla fördelar som fjärrvärmen har bör man ta hänsyn till en del nackdelar som på senare tid blivit uppenbara. Fjärrvärme har på sina håll kommit att stå i motsatsställning till användandet av en ny energisnål teknik. Det är också mycket osäkert om det är lämpligt att installera fjärrvärme i nybyggda enfamiljshus i tätorternas ytterområden. De hus som byggs i dag är betydligt mer energisnåla och bättre isolerade än äldre hus. Värmekonsumtionen är följaktligen mindre. Motiven för utbyggnad av fjärrvärme till sådana bostadsområden är därför inte lika starka. Det kant.o.m. vara så att möjligheterna till energibesparingar är större i hus som inte ansluts till fjärrvärme. ” Med hänsyn till rådande konjunkturläge och angelägenheten av att av sysselsättningsskäl få i gång kommunala investeringar biträder folkpartiet regeringens förslag. Vi vill dock understryka att det är angeläget att fjärrvärmeutbyggnaden ökar i stadskärnor med framför allt äldre bebyggelse, eftersom det är där fjärrvärmen är mest lönsam. Vi har utvecklat denna tankegång i det särskilda yttrande som vi fogat till betänkandet. När det gäller torveldade anläggningar anser vi att folkpartiet under de gångna åren i regeringsställning har medverkat till ett stort antal åtgärder för att få i gång sådana anläggningar. Ett flertal torveldade anläggningar har också kommit till stånd. Det finns mycket att göra på detta område, framför allt i avsikt att ersätta olja. Vi anser från vårt håll att oljeersättningsfonden redan disponerar medel som kan användas till stöd för bl.a. torveldade förbränningsanläggningar. Folkpartiet anser, liksom en minoritet i skatteutskottet, att den av regeringen föreslagna höjningen av oljeavgiften framstår som onödig mot den bakgrunden. Finansieringen bör därför, som föreslås i folkpartiets motion, kunna anstå t.v. Under sådana förhållanden har riksdagen ingen anledning att nu binda sig för någon särskild form av avgift eller skattehöjning i avsett syfte. Vi anser att oljeersättningsfonden bör få i uppdrag att genomföra de nya stimulansåtgärderna. När det gäller upphandlingen inom energiområdet och dess finansiering föreslår regeringen en ny stödform för att ”undanröja de hinder som kan finnas hos industrin när det gäller att leverera utrustning avsedd för energiområdet”. För detta ändamål vill man ha ett nytt reservationsanslag på 700 milj.kr., som en nyinrättad delegation skall förfoga över och ge ut i form av lån med eller utan villkorlig återbetalningsskyldighet. Denna nya delegation skall enligt förslaget särskilt få till uppgift att främja ett samordnat upphandlingsförfarande inom energiområdet. Folkpartiet delar inte regeringens uppfattning att en statlig delegation alltid är det bästa organet för att åstadkomma en viss önskad utveckling. I detta fall finns dessutom redan ett organ, nämligen oljeersättningsfonden, som prövar dessa ärenden. Det socialdemokratiska förslaget och agerandet i den här frågan visar att man slår vakt om centralstyrning och en ökad byråkratisering inom samhället. Det är en utveckling som vi vill motverka från folkpartiets sida. I propositionen anges att regeringens strävan är att närmare ett trettiotal koleldade förbränningsanläggningar skall uppföras. Regeringens föreslagna åtgärder syftar också till att säkerställa att utbyggnaden av koleldade anläggningar sker på ett planerat sätt, så att såväl energiförsörjningsintresset som hänsynen till miljön tillgodoses. Det kan ju vara någonting positivt. Fru talman! Vi kan svårligen se att man kan upprätta en centraliserad plan för utbyggnaden av koleldade förbränningsanläggningar. Förutsättningarna är mycket skiftande i olika kommuner. Statsmakterna kan stimulera fram anläggningar med riktade åtgärder, men näppeligen påtvinga ett visst antal kommuner att vid vissa tillfällen uppföra dylika anläggningar. Jag tror att kommunerna känner till de här frågorna bäst. De känner till när, var och hur investeringarna skall sättas in. De nya stimulansåtgärder som regeringen önskar införa bör därför anförtros oljeersättningsfonden och samordnas med de uppgifter som redan åvilar denna fond. Fonden bör anmodas inkomma med medelsberäkning för resterande del av den beslutade verksamhetsperioden och för ytterligare en treårsperiod. Medelsberäkningen bör inkludera kostnader för de extra stimulansåtgärder som regeringen nu föreslår. Fondens verksamhet bör även i fortsättningen finansieras med avgifter på oljeprodukter. I avvaktan på sådana förslag är vi nu från vårt håll inte beredda att tillstyrka att den särskilda avgiften för oljeprodukter höjs från 80 till 93 kr. Vi anser att regeringen bör återkomma med nytt förslag av här skisserad innebörd. Fru talman! Jag avslutar detta inlägg med att yrka bifall till reservationerna 2, 10 och 15.

Fru talman! Först några ord om det ökade stödet till mineralprospektering. Detta ligger väli linje med det som vi från vpk:s sida har drivit under ganska många år — att vi skall undersöka och försöka ta till vara de inhemska mineralförekomster som vi redan vet finns på många ställen, inte minst i Bergslagen. Det finns fyndigheter av legeringsmetaller som vi nu importerar för dryga pengar från utlandet, och det finns andra brytvärda metaller. Det är viktigt att detta blir undersökt och att man kan få i gång eventuella brytningar. Detta är inte minst viktigt från sysselsättningssynpunkt i de här drabbade regionerna, framför allt Bergslagen. Det har uttryckts från centerns sida, senast här i talarstolen av Olof Johansson, farhågor i fråga om uranprospektering. Och det är naturligtvis en fråga som inte får försummas i sammanhanget. Vi utgår från att regeringen noggrant överväger frågan om uran. Förr eller senare måste vi ändå komma till den ståndpunkten att det svenska uranet ligger bäst där det ligger i berget och inte skall vara föremål för vare sig inhemsk användning eller något slags export. De senaste månadernas händelser när det gäller kärnämnen och sådant har väl om inte annat gett oss ytterligare anledning att vara mycket försiktiga när det gäller att börja tala om uranbrytning i Sverige eller någon framtida stor satsning på den varan, även om vi har sådana stora tillgångar i Sverige. Vi kommer att mycket noggrant följa upp detta. Den här gången avstår vi från att yrka på något annat än att vi tycker det är bra med prospektering. Vi instämmer i utskottsskrivningen om att man för att få fram metaller måste prospektera. Men om prospekteringen inriktas på uran kommer inte vi att vara med längre. Sedan till energipolitiken. Det är ju bra att det tas initiativ inom energiområdet. Det som har saknats är just planerade och målmedvetna satsningar inom energipolitiken. Det är inte så konstigt att borgerlighetens företrädare här, framför allt Per Unckel, vänder sig just emot det. Man vill inte ha någon planering, utan man vill — som vanligt — att de privata initiativen skall styra. Men det har vi helt enkelt inte råd med. Därför tycker vi att det som förs fram i minibudgeten är riktigt. Det gäller en utbyggnad av fjärrvärmen och en satsning på torvförekomsterna — något som vi hävdat på ett tidigt stadium. Vi har naturligtvis heller inget emot en samordning av upphandlingen etc. Det är planerat, och det är bra. Självfallet är vi litet allmänt kritiska mot vissa saker i detta avseende. Jag instämmer med tidigare talare som framfört kritik. I regeringens proposition — det har vi tagit upp i vår motion — talas det om en satsning på en massiv kolintroduktion. Men vi från vänsterpartiet kommunisternas sida vill allvarligt varna för en sådan. Det är ju inte så, att vi skall avlösa ett stort beroende på energipolitikens område, dvs. oljeberoendet, med ett annat stort beroende, nämligen beroendet av kol. Propositionens skrivningar på den här punkten inger farhågor, vilket vi vill peka på. Främst vill jag framhålla att vi är överens om att oljan skall ersättas med någonting annat och att vi måste minska vårt oljeberoende. I det sammanhanget kan det vara intressant att ta en titt på läget och att ta reda på var vi verkligen befinner oss när det gäller den energiplanering som ändå finns. I fråga om oljeersättningen har det ju gått mycket snabbt, och det gäller naturligtvis också framför allt minskningen av oljeanvändningen. Vi vet att tillförseln 1982, enligt senaste tillgängliga statistik när det gäller olja, kommer att ligga på ungefär 228 TWh. För 1983 är prognosen 222 TWh. I energiproposition 1980/81:90 förutsätter man en tillförsel av olja på 225 TWh för 1990. Det rör sig om ca 19 miljoner ton. De facto är vi således redan så att säga uppe — eller nere — på nämnda nivå. Vi har alltså redan uppnått sparmålet för 1990 när det gäller tillförseln av olja. Det ger oss kanske en tankeställare när det talas om en mycket stark satsning på en omfattande kolintroduktion. Framför allt vill man ju, som sägs i propositionen, medverka till att det när det gäller prisrelationerna mellan olja och kol skall vara fördelaktigare med kol. I fråga om oljemarknaden internationellt sett är det mycket som talar för en ganska god tillgång på olja, relativt bra priser osv. Det finns alltså en viss anledning att ta det litet lugnt när det gäller att minska oljeförbrukningen, i all synnerhet om man ersätter oljan med kol. Det är bra om vi kan minska oljeförbrukningen genom ersättning med inhemska bränslen, dvs. skogsavfall och torv. Naturligtvis är det också bra att vi går in för att spara och att därmed också hålla nere konsumtionen. Viktigt är alltså att vi inte byter ett importberoende mot ett annat. På den punkten är jag kritisk mot den kraftiga kolsatsning som kan skönjas i energiministerns skrivningar i propositionen. Andra viktiga saker är elproduktionen och elkonsumtionen. Det har ju varit en massiv utbyggnad när det gäller elproduktionen. Men det har vi pekat på tidigare. Jag skall därför inte upprepa gamla kända fakta. Faktum är att vi har fått ett överskott — något som man dock förnekar —, om nu inte elen skall hänföras till värmeproduktionen — vilket också har skett. Den kraftigt ökade elproduktionen har möjliggjort mycket låga elpriser. Därför har det tillfälligt varit lönsamt att i mycket stor omfattning introducera el i värmesystemen. Det gäller också de stora fjärrvärmesystemen, något som nämnts tidigare och som vi strax skall återkomma till. Detta är en farlig Nr 54 utveckling, som vi ser det. Denna el skall någon gång ersättas. Och om Fredagen den kärnkraften skall avvecklas — vilket vi förutsätter skall ske enligt riksdagens 17 december 1982 beslut — måste denna elproduktion ersättas. Om man då har gjort sig beroende av ett stort eltillskott i värmesystemet och inte har byggt upp en alternativ elproduktion, kan det uppstå stora svårigheter framåt 1990-talet. Det är någonting som man allvarligt måste varna för. Alternativet är naturligtvis att man satsar på annan elproduktion — det återkommer vi till i annat sammanhang. Vi har vindkraft, och vi har mottryckskraft, som nämns i samband med fjärrvärmeutbyggnaden och som är bra. Vi har fortfarande möjligheter till mottrycksinstallation i många industrier. Men det installeras f.n. ingen industriell mottryckskraft — självfallet på grund av att det inte är ekonomiskt lönsamt, eftersom man kan köpa hur mycket el som helst på marknaden från kärnkraftverk och vattenkraftverk. Det var litet mer allmänna synpunkter på energiavsnittet. Jag har sagt att vi är positiva till fjärrvärmeutbyggnaden — med den erinringen att man naturligtvis borde ha satsat mer på alternativa inhemska bränslen. Det nämns ingenting om skogsråvara, energiskogsodling osv., utan detta har helt lämnats åt sidan. Vi efterlyser en satsning på det området i fortsättningen. Vi har därför velat reservera oss i fråga om detta avsnitt om fjärrvärme, dels mot elinstallation — vi anser inte att bidrag skall utgå till fjärrvärmesatsningar, om man samtidigt introducerar stora elpannor — dels beträffande att det inte bara skall gälla kolet utan också inhemska bränslen. Vi har alltid varit kritiska mot att detta med närvärme inte har tagits upp. Det gäller mindre system och lågtemperatursystem som väl försvarar sin plats i värmeförsörjningen och som också gör det lättare att använda olika bränslen på ett riktigt sätt. Detta kommer vi också att återkomma till. Vi tycker att satsningen för att komma i gång med torvproduktion är bra. Vi har drivit den frågan länge. Men vi förutsätter självfallet att miljöhänsyn och andra hänsyn tas när utvinningen sätts i gång. Vi är också litet kritiska, eftersom man även här har lämnat alla andra inhemska bränslen åt sidan. Vi vet — det har framförts från flera partier och kommuner — att det finns stort intresse för att sätta i gång utvinning beträffande skogsavfall och odling av energiskogar. Men här talas det enbart om torv. Vi tycker att stöd till dessa stora anläggningar med torv skall kunna utgå, om man till större del använder sig av inhemska bränslen från skogsråvaror. Utvecklingen på pelletsområdet och energiskogsodlingsområdet går mycket snabbt. Det finns rika möjligheter att ta till vara där, och de bör inte lämnas åtsido. Slutligen några ord om ett krav som vi har drivit tidigare och som vi anser bör komma fram i det här sammanhanget: det gäller bildande av regionala bränslebolag. Det är viktigt att kommunerna får möjligheter att planera och kontrollera exploateringen av nya bränslen. Det gäller i fråga om torv, skogsavfall och energiskogar, och det gäller över huvud taget de regionala och kommunala satsningarna på alternativa bränslen. Där anser vi att 85 Nr 54 regeringen skall ta initiativ för att bilda regionala bränslebolag som kan ägas Fredagen den av kommun och landsting. Staten kan också vara delägare. På det sättet får 17 december 1982 man kontroll över de ekonomiska intressen som vi vet kommer fram mycket snabbt. Man talar redan om torvschejker — inte utan orsak. Det finns sådana Mineraloch tendenser i tiden. Dem bör vi hålla uppsikt över och motverka, så att inte energipolitiska samhället som vanligt till slut får sopa upp efter eventuella exploatörer, när åtgärder de har tagit ut de vinster som går att få. Detta var våra synpunkter på det korta energiavsnittet i denna ”minibudget”. Vi får naturligtvis återkomma till de här frågorna så småningom. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan under samtliga punkter i betänkande nr 18, så att inte detta glöms bort. Sedan vill jag inledningsvis säga några ord om den mineralpolitiska delen av betänkandet. Regeringen lägger här fram ett förslag för en femårsperiod när det gäller att bättre ta till vara våra naturresurser. Det omfattar en ram på 300 milj.kr. Det är en viktig insats som nu skall göras, framför allt i de delar av vårt land där man har betydande sysselsättningsbekymmer. Vi vet att det finns mineralresurser, inte minst i form av industrimineraler, som vi hittills i betydande omfattning har importerat. Detta program ger oss möjligheter att ta fram inhemska mineraler i större utsträckning, och i näringsutskottet ställer vi oss helt bakom detta.